Herr talman! Herr Brandt säger här att det är rättvisa mellan olika skattskyldiga. Jag vill bara påminna om att vid en konkurs är det konkursboet som är ägare av tillgångarna, och då tar skattemyndigheterna ut sina fordringar före alla andra. Kallar man sådant för rättvisa, ryms det mycket inom det begreppet. Sedan säger herr Brandt att ingen skada sker för de oprioriterade. Det måste ändå vara till skada för den oprioriterade om andra går före då det gäller utdelningen. Man kan väl inte bestrida fakta, som herr Brandt här gör.

Herr talman! När det gäller att påskynda de uppgifter som skall lämnas till kronofogdarna för åtgärdande är jag överens med både departementschefen och skatteutskottets ärade ordförande. Ju fortare man får skatteskulderna preciserade, desto fortare kan de bli åtgärdade. Här säger ju också utskottet att ju snabbare skattefordringarna fastställs, desto större är förutsättningarna för att gäldenären skall kunna fullgöra sina skyldigheter. Och om man kan få fram dessa uppgifter i tid behöver man inte skjuta på indrivningen någon längre tid. Dessutom kommer ju, om konkurs hotar, Ackordscentralen in i sammanhanget. Då har det visat sig, om jag är riktigt underrättad, att när man går den vägen har statsverket lättare att få in sina pengar samtidigt som de oprioriterade borgenärerna också har bättre möjligheter att få ut sina fordringar.

Herr talman! Utskottets vördade ordförande sade att han inte skulle gå in på några detaljer — han skulle mera generöst betrakta frågan utifrån rent principiell synpunkt — och övergick sedan till att läsa upp de färdiga principer som departementspromemorian så behändigt tillhandahåller.

Det inte minst allvarliga är att det med hänsyn till den långa tid som förflyter innan den bristande skattebetalningsförmågan publiceras kan komma att röra sig om belopp som i förhållande till gäldenärens rörelse är mycket, mycket stora. De borgenärer, vilkas fordran grundas på avtal om kredit, påtvingas eventuellt på grund av gällande ordning helt förödande förluster. Många och mycket starka skäl kan alltså, herr Brandt, anföras mot redan nu gällande lagstiftning. Riksdagen har emellertid för inte så länge sedan tagit ställning i den frågan. Det finns därför ingen anledning att nu gå närmare in på gällande rätt. Den bör aktualiseras i ett annat sammanhang. I den proposition som vi i dag har att ta ställning till föreslår finansministern en inte obetydlig utvidgning av det s.k. skatteprivilegiet. På förslag av justitieministern har riksdagen helt nyligen beslutat att statens förmånsrätt enligt den nya lagen inte skulle utvidgas på bekostnad av de förmånsrätter som av gammal hävd har ansetts väga tyngre. Det förhållandet, att en ledamot av regeringen efter mycket kort tid kommer med förslag som ter sig diametralt motsatta dem som en annan ledamot av samma regering lagt fram och fått godkända är enligt min uppfattning oroande. Det ger intryck av att det första förslaget endast var en skenmanöver och det undergräver i framtiden förtroendet. Det är inte på minsta sätt överraskande att så gott som alla remissinstanser, som inte direkt eller indirekt har med skatteuppbörden eller indrivningen att göra, riktar en utomordentligt stark kritik mot regeringens försök att nu ytterligare utvidga det som i detta sammanhang kallas skatteprivilegiet. Kammarens ledamöter, som förutsätts ha läst igenom handlingarna, har klart för sig hur allvarlig kritiken egentligen är. Särskilt fränt är det yttrande som avgivits av lagberedningen, som ju totalt dömer ut de principiella tankegångarna i lagförslaget. En lång rad verkligt tunga remissinstanser kommer med vägande invändningar. Bland dem märks särskilt Sveriges advokatsamfund som säger klart ut att varje utökning av antalet för utomstående icke överblickbara förmånsrätter är principiellt olämplig. Man tillägger att de dolda förmånsrätter som redan finns utgör påtagliga risker för leverantörer och kreditgivare att felbedöma kundens — dvs. gäldenärens — ställning. Och samfundet konstaterar dessutom i sitt yttrande att en utvidgning av kategorin s.k. dolda fordringar, som blir resultatet av propositionens antagande, måste bedömas som speciellt stötande. Departementschefens resonemang tycks i allt väsentligt vara baserat på den inom departementet upprättade promemorian och de märkliga synpunkter som i den framförs beträffande rättvisa mellan löntagare och företagare. Med öppen belåtenhet hänvisas i denna PM till den nya skattebrottslagen, med vars hjälp man åstadkommer det rätta ekonomiska trycket på arbetsgivarna, vilkas betalningsmotstånd sägs ha blivit accentuerat på sistone. Det kan väl aldrig vara så, herr Brandt, att dessa arbetsgivare ”under skatter digna ner”? Och det trycket består ju bl.a. i att enligt den nya skattelagen bedöms det s.k. skattebedrägeriet — vilket jag givetvis inte försvarar i och för sig — som ett ännu allvarligare brott än vanligt bedrägeri mot en enskild, som rimligen drabbas hårdare än samhället. För finansministern är de fiskala intressena helt avgörande. För honom är det viktigare att skattefogdarna har ett smidigt arbetsinstrument än att den enskilde borgenären har en rimlig chans att få ersättning för sin fordran. Han lämnas åt sitt öde och får klara sig bäst han kan. Dessutom får han bära en extra skattebörda genom den förmånsställning som staten nu skall ges. Herr talman! Jag vidhåller att en sådan ordning är både orättvis och orimlig och yrkar därför bifall till reservationen 1, som tillgodoser syftet med min motion nr 1580.
Herr talman! Det kunde sägas mycket i denna fråga, och jag skulle behöva rätt lång tid för att skingra all den okunnighet som nu har lägrat sig över denna kammare. Men tidpunkten härför är illa vald, och det får jag därför göra på mera privat basis. Nu skall jag bara ta upp tre punkter. Det är många skäl som gör att det är både sakligt och moraliskt berättigat att staten har visst företräde när det gäller inbetalning av skatt. Statens skattefordringar preskriberas t.ex. efter fem år. Sedan är fordringarna borta. Enskilda fordringar däremot preskriberas i princip aldrig. Där är sålunda staten sämre ställd. Staten väljer heller inte sina gäldenärer. De kommer frivilligt i stora mängder. En enskild företagare kan låta bli att leverera till dem som inte betalar. Det gör företagarna också. Men staten slutar inte att leverera till dem som inte betalar skatt. De får ändå sjukvård, socialvård och allting annat. Det är sådant som moraliskt berättigar staten att ha ett visst företräde. Av dem som hittills yttrat sig i denna debatt är herr Brandt den som har satt sig bäst in i frågorna, och han sade att eftersom det är en medborgerlig plikt att erlägga skatt — därom är vi väl helt eniga — förutsätter faktiskt jämlikheten i samhället att den plikten fullgörs i mesta möjliga mån och att staten måste ha vissa tvångsmedel för att få in skatten. När det gäller jämlikheten mellan olika skattskyldiga hade herr Levin en del att säga, och det finns det anledning att göra, ty vi behandlar löntagarna mycket hårdare. För dem har vi systemet med införsel i lön. Herr Larsson i Umeå hade litet svårt med begreppen i det sammanhanget. Införsel är metoden att ta ut skattepengar från löntagarna. Riksdagen har utan knot från något håll, såvitt jag minns, utökat den tid under vilken man får göra införsel, nämligen från tre till fem år. Numera kan man alltså jaga en löntagare i fem år för att driva in slantar som han förtjänar på sitt jobb. Men här vill ni inte att man under samma tid med förmånsrätt skall kunna komma åt en arbetsgivare. Detta är enligt min mening mycket märkligt. Vad jag här sagt gäller i särskilt hög grad A-skatterna, som en arbetsgivare tar ut av de anställda och icke levererar in, samt varuskatter som han tar ut av konsumenter och underlåter att leverera in till skattemyndigheterna. Skulle det vara oriktigt att staten vill ha ett visst försteg när det gäller att ta tillbaka dessa pengar? Detta är de sakliga och moraliska motiveringarna. Men härtill kommer att de intressen som reservanterna vill främja skulle slås i spillror på det mest grymma sätt, om vi biföll reservationen. Då skulle det nämligen bli precis tvärtom mot vad reservanterna vill. Detta kan jag klargöra bäst med ett litet exempel. Om det till en utmätningsman kommer in uppgifter om 10 000 kronor i oguldna skatter, så händer det nu ingenting våldsamt, eftersom utmätningsmannen har förmånsrätten i bakfickan. Det inträffar inga olyckor även om det går en tid. Han kan därför lugnt och fridfullt träffa överenskommelse med gäldenären om att denne skall betala så och så mycket per månad. Då kan gäldenären också betala sina privata borgenärer, och det är ju det ni vill. Han kan betala sina leverantörsskulder, låneskulder och liknande. Allting flyter, och ingen blir lidande. Men om förmånsrätten tas bort, vilket vore fullständigt horribelt, eller om tiden förkortas, så innebär det att så fort uppgiften om dessa oguldna 10 000 kronor kommer in måste utmätningsmannen skicka ut ett par man — numera är det förresten ofta flickor som gör det arbetet — för att mäta ut företagarens tillgångar. Om det är en handelsidkare måste man mäta hans lager och eljest maskiner och fordringar osv. Vad blir innebörden? Jo, att man stoppar detta företag, drar ned det i konkurs och med detta företag även företagets borgenärer, de privata intressenter som ni nu slåss för så ivrigt men så tanklöst. Det blir följden. Man drar omkull alltihop. Ni vill alltså att staten skall ut och agera buse alldeles i onödan, att stjälpa företag i stället för hjälpa företag. Det är innebörden av reservanternas resonemang. Sedan är det dessutom ett slag i luften och ett slag i ansiktet på de intressen ni vill främja, därför att kronofogdemyndigheterna har en befogenhet att utmäta, som det nu heter. Kronofogdarna kan alltså skaffa sig denna förmånsrätt. Även om er reservation går igenom i dag, kommer kronofogdarna att skaffa sig denna fördel med tvångsmedel i stället för att ha den på ett lugnt och fridfullt sätt. Hade det varit någon konsekvens i galenskapen, skulle ni ju motionerat om att kronofogdarna icke skall få utmäta. Då hade hela resonemanget gått i lås, men det gör det inte nu, därför att följden blir som jag nyss sade att kronofogdarna kommer att utmäta lager och övriga tillgångar, stoppa hela rörelsen och dra med de privata intressenterna. Vad beträffar min motion, herr Brandt, medger inte tiden att vi går in på den. Jag tror att det är oklokt att den inte tillgodoses. Den behandlar en skönhetsfläck i en proposition som annars är välartad. Jag kan här, såsom jag skrivit i mitt remissyttrande tidigare, ge min komplimang till den som har skrivit promemorian; den var ovanligt väl formulerad och klart och redigt uppställd. Vi lämnar det därhän, men jag tror att det hade varit klokt att ta med de avgifter jag nämnt i motionen. Det hade varit mycket praktiskt att man tagit med de bagatellbelopp som dessa avgifter innebär i det stora hela. De här små beloppen spelar alltså ingen ekonomisk roll i en konkurs. Jag måste, herr talman, replikera herr Nilsson i Trobro. Han säger att kronofogdarna var jäviga, när de yttrade sig i remissförfarandet. Det är ju fantastiskt. Man skulle alltså inte infordra deras mening som begriper det här bäst. Då skulle man inte skicka ut en jordbruksfråga på remiss till lantbrukarnas intresseföreningar. Det skall vi alltså inte göra hädanefter. De är ju jäviga där om någon. När vi behandlade butiksstängningslagen, hade den frågan varit ute på remiss till en massa handelsfolk. De var jäviga naturligtvis. Det blir minsann ett rätt förenklat remissförfarande enligt herr Nilssons modell. Det har resonerats om att kronofogdarna borde ha ärendena tidigare. Det ni talar om gäller antagligen A-skatt. Där dröjer det otillfredställande länge innan ärendena kommer in till kronofogden. Men man har ju länge varit inställd på att förbättra detta. Det har förbättrats. Kronofogdarna får numera faktiskt förhandsbesked. När man har börjat rota i en företagares skatteaffärer får kronofogdarna meddelande om det. Man kan kanske komma fram till ett annat system. Tyskland har ett annat system som kanske är snabbare. Men det hör liksom inte hit ändå. Herr Larsson i Umeå säger att det ofta inte finns några tillgångar i konkurser. Det är ju därför vi skall undvika konkurser. Ni strävar efter att få fram så många konkurser som möjligt. De enda intressen ni egentligen skulle tillgodose är intresset hos advokater som är konkursförvaltare. De är inte svältfödda som det nu är, så det behövs inte. Men de är de enda som faktiskt skulle gynnas, om reservationen skulle gå igenom. Konkurser är ingenting att sträva efter, och därför skall vi undvika dem, och det gör man genom att utöka förmånsrätten. Vidare finns det, herr Larsson, någonting som heter företagsinteckning. En enskild borgenär kan skaffa sig förmånsrätt i vederbörandes lösa tillgångar, företagsinteckning, som har förmånsrätt i konkurs före skattefordringar. Man får väl fordra att en energisk rörelseidkare som levererar till en annan får försöka skaffa sig en sådan inteckning. Jag skall strax sluta. Herr Levin säger också att konkurser är tyvärr allt vanligare. Ja visst, varför skall man då sträva efter att få ännu fler? Det är nämligen innebörden av vad ni föreslår. Herr Levin säger att skatteoförmågan publiceras. Nej, den publiceras inte. Det gäller A-skatt men ingen annan skatteoförmåga publiceras. Det måste vara en helt privat tidning som herr Levin har sett det i. Det har sagts att alla remissinstanser skulle ha varit emot detta förslag. Nej, de remissinstanser som är verkligt tunga här är de som begriper detta och som har erfarenhet av det. De har allihop varit för den mening som kommit till uttryck i utskottets betänkande. Det gäller även en hel del länsstyrelser, bl.a. länsstyrelserna i Göteborgs och Bohus län och i Östergötlands län. Sedan är det ju så att vi inte är så förfärligt bundna av remissyttranden. Jag skulle kunna ge exempel på tillfällen när herr Levin har röstat mot enstämmiga remissyttranden. Det finns sådana exempel, men jag skall inte ge dem, det behövs inte. Men vi är således inte auktoritetsbundna, utan det är riksdagen själv som beslutar efter bästa förmåga.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
Herr talman! När det gäller kreditbedömningarna använder inte näringslivet den expertis som tydligen herr Sjöholm företräder; det kanske är en miss att vi inte upptäckt den stora förmågan. Herr Sjöholm säger att vi har bortsett från förmånsrätten. Jag vill bara påpeka att vi i reservationen 2 anför att dessa fordringar skall vara prioriterade under en tid av två år. Men för tids vinnande kommer jag att använda mig av innanläsning i enrum för herr Sjöholm.

Herr talman! Herr Sjöholm ger en felaktig bild av reservanternas synpunkter genom att säga att vi på något sätt skulle motsätta oss att myndigheterna ingriper. Vi har inte alls motsatt oss detta. Skillnaden mellan oss som reserverat oss i reservationen 2 och utskottsmajoriteten ligger i bedömningen av hur indrivningsapparaten fungerar. Vi har ansett att man bäst gagnar de företagare eller andra som kommit på obestånd med att ingripa så snabbt som möjligt — och göra det innan summan av skatteskulder har blivit alltför stor. Det gäller alltså den frågan och inte huruvida vi skall ha ett förmånsberättigande eller inte. Enligt herr Sjöholms argument skulle det vara en engångsföreteelse när någon kommer efter med skatten — och därför skulle vederbörande ha god tid att klara av sina skulder; det skulle alltså inte finnas någon risk för att han resterar med större skuld än den summa det gällde första gången det hela upptäcktes. Det är väl i stället ofta tvärtom — om någon väl hamnat på den sidan att han kommit efter med skatten upprepas det. Det är just därför vi har sagt att man hjälper bäst om man kan ingripa på ett tidigt stadium. Man gagnar vederbörande skattskyldige, staten och övriga gäldenärer bäst om man kan ingripa och hejda skuldsättningen på ett tidigt stadium — och därmed klara upp saken innan skatteskulderna har stigit till alltför stora belopp.
Herr talman! Ingen lär väl kunna bestrida att det förhåller sig på det sättet att det tar mellan sex och sju månader innan dessa ärenden kommer fram till kronofogdemyndigheten. Vi har understrukit att ju tidigare man får fram premisserna för skatteskulden, desto tidigare kan kronofogdarna åtgärda den — och då behöver man inte heller ha den föreslagna förmånsrätten. Ju längre man utsträcker förmånsrätten, desto större risk är det för att skatteskulderna hopar sig; och om det går till konkurs blir det betydligt svårare både för statsverket och för den enskilde borgenären att få ut sina fordringar. Blir det ackord förhåller det sig annorlunda. Herr Sjöholm anförde att jag hade sagt någonting om jäv, och det är riktigt. Jag sade att kronofogdemyndigheten i viss mån var jävig, och det kan jag slå fast att den är just när det gäller den långa tiden — fem år — för förmånsrätt, som väl inte kan behövas; hittills har de klarat sig mycket bra med två år.
Herr talman! Jag vill bara säga till min värderade vän herr Sjöholm att jag i mitt första inlägg påpekade att flertalet remissinstanser hade ställt sig utomordentligt kritiska. Det framgår för övrigt redan av propositionens redogörelse. Att man verkligen bedömer regeringsförslaget — eller regeringens handlande — som någonting mycket allvarligt framgår med all önskvärd tydlighet av bl.a. följande citat ur lagberedningens 20 sidor långa yttrande, som avslutas med följande ord: ”Beredningen anser, att genomförandet av förslaget skulle innebära en allvarlig försämring av det nuvarande rättsläget och vara till skada såväl för det allmänna som för enskilda. Utvidgningen av skatteprivilegiet frestar till och kommer otvivelaktigt att leda till ökad osund kreditgivning från det allmännas sida.

Till detta mycket allvarliga påpekande från landets kanske allra främsta och mest ansvarsmedvetna juridiska forum — givetvis med undantag för vissa kronofogdar — tar regeringen inte minsta hänsyn och ej heller utskottet. Det är betänkligt. Vi hörde för bara några dagar sedan i denna kammare hur ett statsråd av det moderna snittet på ett pinsamt sätt, tycker jag, avfärdade Svea hovrätts åsikter i en annan fråga. En liknande inställning — om än inte uttryckt på samma grova sätt — hade jag knappast väntat från finansdepartementet. Från finansmininstern hade jag inte heller väntat sådana eftergifter åt de lika osakliga som högljudda vänstergrupper inom och utanför det statsbärande partiet, vilka sällan försummar ett tillfälle att framställa landets jurister som stock-konservativa och samhällsfientliga. Men på annat sätt kan inte jag se finansministerns ensidiga hänsynstagande till den statsfinansiella aspekten. Denna ovilja att se även till övriga borgenärers intressen och denna totala likgiltighet för den omfattande och helt nedgörande kritik av propositionen som flertalet instanser har bestått den, kan i varje fall inte ses med förtroende av det näringsliv som annars så plötsligt av finansministern har utsetts att spela rollen som Sveriges räddare ur dagens trista arbetslöshetssituation. Yrkandet vidhålles, herr talman!
Herr talman! Jag vet inte vad herr Larsson i Umeå menade med sitt föredömligt korta inlägg. Vad jag fick ut av det var att han talade om två och fem år och ansåg att det var bra med två år. Då vill jag säga att det som är bra under två år naturligtvis är ännu bättre under fem år. Det är en rent självklar konklusion. Ett bifall, herr Josefson i Arrie, till er reservation skulle medföra bryskare metoder, för ni tvingar kronofogdemyndigheterna att utmäta i mycket större utsträckning än de nu behöver göra. Det blir ett otrevligare klimat. I ett folkhem — det är förresten ett mycket bra uttryck — bör myndigheterna vara mera inställda på att hjälpa folk till rätta i deras trassliga affärer än att störta dem i olycka och med dem deras privata fordringsägare, Det är, herr Levin, inte till nytta utan till skada för övriga fordringsägare. Det har sagts att det inte är en engångsföreteelse. Nej, tyvärr är inte skatterna en engångsföreteelse. Det sade jag förut och det kan jag säga även till herr Nilsson i Trobro. Även efter en konkurs kommer gäldenärerna tillbaka med nya skattepålagor. Vi blir inte av med dem. Har vi då slagit gäldenärerna sönder och samman, blir det en förlust för samhället, men har vi försökt hjälpa dem till rätta så att de klarar sig, betalar de även dessa pålagor så småningom, även om det tar litet längre tid. Vi kan aldrig hindra människor från att underlåta att betala skatt i rätt tid. Då fick vi använda metoder, som vårt samhällsskick dess bättre är främmande för. Slutligen, herr talman, var herr Levin litet oförsiktig i sitt första yttrande, när han talade om arbetsgivaren, som av skatter dignar ned. Där stack väl den gamla bockfoten fram, nämligen en aversion mot samhället. Det talas mycket om bockfötter denna vecka. Det är kanske med tanke på julen och julbockarna. Det gör inte så mycket om man kommer undan vad man är skyldig samhället, bara man betalar sina enskilda skulder. Jag delar inte den meningen. Jag ser inte samhället såsom en fiende, och i min verksamhet söker jag hjälpa människor till rätta i de trassligheter som detta liv tyvärr är så fullt av.

Herr talman! Jag skall, närmast i egenskap av förste motionär till motionen 1579, med underskrifter av representanter från de tre icke-socialistiska partierna, be att få säga några ord till försvar för de synpunkter som förts fram i vår motion. Motionen yrkar i första hand avslag på regeringens proposition. I andra hand — om det förslaget inte skulle avslås — föreslår vi att den utökade förmånsrätten inte utsträcks till föreslagna fem år. Detta är allltså kontentan av motionen. Jag vill erinra om att lagberedningen år 1969 i ett delbetänkande som var betecknat ”Utsökningsrätt IX” förslog att det s.k. skatteprivilegiet vid konkurs skulle upphöra. Det har även nämnts här i dag. Även flertalet remissinstanser var av denna uppfattning, men trots detta beslutade 1970 års riksdag — på regeringens anmaning, för övrigt — att skatteprivilegiet skulle behållas. Men inte nog med det! Inom finansdepartementet har under innevarande år utarbetats en promemoria som preciserar de förmånsberättigade skattefordringarna vid konkurs. Det förslag som således nu ligger på riksdagens bord grundar sig på denna promemoria, men det går även betydligt längre än nu gällande ordning, som =— enligt vad som tidigare utlovades — skulle vara normgivande för förmånsrätten. Föregående års riksdagsbeslut fattades också mot den bakgrunden, att nuvarande förhållanden i princip skulle stadfästas. — Det är alltså inte så värst länge sedan vi klarade av den saken. Herr talman! Utvecklingen i denna fråga har såvitt vi kan förstå skett i tre steg, med allt större hänsynstagande till statsmakternas krav, från en utredning 1969 till riksdagsbeslutet 1970 och vidare till föreliggande förslag, där det tredje och sista steget ger staten full förmånsrätt — och detta enligt vår uppfattning på bekostnad av andra fordringsägare. Det är, herr talman, här som vi motionärer reagerar. För oss är den bärande principen att fordringsägare som har samma möjligheter att bevaka sina intressen också skall ha samma prioritet. Eftersom leverantörer av varor och tjänster inte har bättre möjligheter att bevaka sina fordringar än uppbördsmyndigheterna, skall de inte hamna i någon strykklass såsom nu föreslås. Tvärtom är det väl så, att det allmänna är bättre rustat att bevaka sina intressen, eftersom en eventuell konkurs ofta föregås av obetalda skatter till länsstyrelsen. Det förhåller sig faktiskt på det sättet. Den enskilde fordringsägaren är däremot i allmänhet ganska ovetande om sin kunds ekonomiska läge innan en konkurs är offentliggjord. Alla som i praktiken sysslar med affärer vet att man många gånger kan missta sig på en kunds solvens, men när konkursen kommer är det rätt långt gånget. Därför har jag svårt att dela herr Brandts uppfattning, bl.a. om att det allmänna är i underläge. Jag har också svårt att förstå skatteutskottets betänkande. På s. 5 sägs det: ”De materiella rättsreglerna rörande skatteprivilegiet får emellertid inte vara så utformade, att de i praktiken leder till en försämring för de oprioriterade borgenärerna. Detta skulle uppenbarligen inte stå i överensstämmelse med grunderna för FRL.” Både herr Larsson i Umeå och herr Josefson i Arrie har nyss kommenterat detta. Självfallet innebär föreliggande förslag en försämring för de oprioriterade borgenärerna. Ett företag — jag vill erinra om det också — försätts ju inte i konkurs på grund av god solvens, utan på grund av bristande betalningsförmåga, och eftersom inte alla fordringsägare kan få full Nr 152 betalning eller ens betalt alls, måste givetvis några hamna i ett sämre läge Fredagen den Kn andre. 17 december 1971 Om man granskar förslaget skall man också finna att det får till följd att de oprioriterade fordringsägarna i flertalet fall kommer att få betala Lag om förmånsden skatt som den konkursdrabbade annars skulle ha betalt. Med andra berättigade skatteord förbättras rättsläget för det allmänna inte på bekostnad av gäldenären fordringar m.m. utan på bekostnad av övriga fordringsägare — det är så hela systemet kommer att te sig i praktiken. I sitt betänkande skriver utskottet: ”Ju snabbare skattefordringarna kan fastställas, desto större är förutsättningarna för att gäldenären skall kunna fullgöra sina betalningsförpliktelser utan att ett konkursförfarande behöver tillgripas. En sådan ordning gagnar givetvis också de oprioriterade borgenärerna.” Vi motionärer från de tre borgerliga partierna tycker inte att denna skrivning stämmer med de praktiska erfarenheterna. Hur skulle t.ex. betalningen av en skatteskuld som sker tidigare undanröja en eventuell konkurs? Om en skatteskuld betalas tidigare än andra skulder, blir det omöjligt för ett företag som har det besvärligt att betala dessa andra skulder. Efter det att staten har fått sitt blir konkursen verklighet. Vi kan acceptera att staten ges förmånsrätt på vissa skatteinbetalningar, vilket vi också anfört i vår motion. Däremot kan vi inte i likhet med åtskilliga remissinstanser, som åberopats tidigare här i debatten, acceptera att förmånsrätten för skattefordringar blir så omfattande som nu och dessutom utsträcks i tiden till fem år. Låt mig allra sist säga, att detta förslag får till följd att staten ges ett företräde för erhållande av sina skattefordringar redan innan en konkurs blir av. Staten kan nämligen hota med konkurs, om den inte erhåller sina lagstadgade fordringar. Inför blotta vetskapen om denna möjlighet betalar säkerligen många företagare i första hand vissa skatteskulder och i andra hand övriga skulder. Därför innebär utskottsmajoritetens förslag enligt vår uppfattning att staten före konkurs får ett reellt företräde, medan staten efter konkurs har ett i detta fall inte bara reellt utan även formellt företräde, vilket vi har svårt att acceptera. Herr talman! I enlighet med motionen 1579 ber vi borgerliga motionärer att i första hand få yrka bifall till reservationen 1 och i andra hand till reservationen 2.
Herr talman! Jag skall avstå från att replikera herr Hovhammar, dels i brist på tid och dels i brist på tilltro till min förmåga att få honom på bättre tankar.
Herr talman! Jag känner behov av att till protokollet få anteckna ett tack till herr Sjöholm för hans utomordentliga lektion till sina borgerliga kamrater.

Herr talman! Jag skall tillåta mig ett något utförligare inledningsanförande i hopp om att sedan slippa ta någon debatt i detta trängda tidsläge. Föreliggande proposition om utlänningslagen kan främst kritiseras därför att den enbart tycks utgå från byråkratins behov och förbiser utlänningarnas berättigade intressen, liksom också det större politiska innehållet i utlänningspolitiken. Reservationen av herr Lorentzon, till vilken jag yrkar bifall, ställer därför vissa ändringsförslag: längre överklagningstider, garantier mot missbruk av nöjdförklaring, garanti mot besluts verkställande sedan överklagande eller nådeansökan insänts samt avskaffande av avgift för medborgarskapsbevis. Vidare begärs klarläggande principer om för vilka kategorier politisk förföljelse anses sannolik eller ej. Utskottet tycks i sin skrivning vara förargat över att vi kräver garantier mot missbruk. Men alla processregler är ju till för att undanröja godtycke och skapa säker praxis. Risken för att individen skall komma i kläm är ju också särskilt stor när det gäller människor som oftast inte känner svenska språket och svenska förhållanden. Utskottet vill hålla fast vid överklagningstider på blott en vecka. Man tycker egentligen att det är för kort tid. Men man polemiserar mot motionen och säger att bifall skulle leda till olikformiga överklagningsregler. Men vi har ju redan olikformiga sådana regler. Om man anser tiden för kort, kunde utskottet föreslagit likformighet på basis av allmänt förlängda tider. Nu förordar man likformighet på basis av kortast möjliga tider, bara för att få tillfälle slå tillbaka reservationen. Och så är utlänningarna lika illa ställda som förut. Jag ska inte förlora mig i detaljer. Vår kritik riktar sig i sin kärna mot hela uppläggningen av utlänningsoch flyktingpolitiken. Våra krav riktar sig mot det stora allmänna godtycket i byråkratin. Utskottet vill inte förstå den kritiken. Utskottet tycker att vi ger en vrångbild av utlänningspolitiken. Utskottet tror att ämbetsmän är oförvitliga och att lagen följs. Studier i det förflutna och i nutiden ger en annan slutsats. Svensk utlänningsoch flyktingpolitik är ett av de mest skrämmande kapitlen i samhällsbilden. Byråkratin har ofta systematiskt begått lagbrott, godtycket har fått regera, partiskhet och hänsynslöshet sitta i högsätet. Minst 35 års tradition ligger bakom den politiken. Redan 1945 års parlamentariska undersökningskommission gav massiva bevis härför. Kommissionen undersökte bl.a. 428 flyktingärenden. Kommissionen konstaterade att flyktingarna ofta var rädda att ge luft åt sina klagomål. De var skrämda av de myndigheter som handlade deras ärenden. Trots detta kommissionens avslöjande konstaterande vill utskottet att vi reservationslöst skall betrakta myndigheterna som bestående av idel ärans män. Kommissionen fastslog bl.a. att byråinspektören i socialstyrelsen Paulson i åratal lämnade ut uppgifter om flyktingar till den nazistiska säkerhetstjänsten i Tyskland. Han bröt systematiskt mot gällande sekretessbestämmelser. Höga polisbefäl och försvarsstaben var införstådda med hans verksamhet. Denne tyske agent skulle vi med utskottets logik inte få misstänka. Svenska ämbetsmän följer ju alltid lagen. Det är bevisat att en mängd flyktingar från Nazityskland av svenska myndigheter fängslades och internerades på lagstridigt sätt. Kommissionen konstaterade i fall efter fall att fel begåtts och anmärkte på att sjuka och invalidiserade människor som flytt undan nazismen sattes i hårt kroppsarbete eller inspärrades. Alla inlämnade klagomål konstaterades av kommissionen vara berättigade. Alla fallen berörde antifascister, mot vilka myndigheterna alltså systematiskt tillämpade lagstridiga åtgärder. Men svenska ämbetsmän får enligt utskottet inte misstänkas. De är alla ärans män. Det är bevisat att en rad norska motståndsmän av svenska myndigheter vägrats nödfallsvisering och överförts till myndigheterna i det tyskockuperade Norge. Man vägrade i Sverige godta dem som flyktingar. En tysk socialdemokrat som kom hit från Norge hade i privatbrev till en annan tysk skildrat förhållandena där. Detta ansågs vara grund för svenska myndigheters antagande att hans närvaro i Sverige kunde störa förhållandet till vänskaplig makt, dvs. Nazityskland. Den 27 oktober 1938 utfärdade socialstyrelsen till alla rikets passkontroller ett hemligt cirkulär, i vilket hette: ”I betraktande av rådande förhållanden måste skälig anledning f. n. anses föreligga till det antagande att innehavare av såsom överrikiska betecknade pass ävensom innehavare av sådana tyska hemlandspass vilka enligt i Tyskland utfärdade bestämmelser — — — äro märkta förmedelst anbringande av bokstaven J å passets första sida, äro emigranter. Innehavare av pass av något av de båda nu angivna slagen bör därför avvisas med mindre han innehar upphållstillstånd eller gränsrekommendation.” På hemlig väg gavs alltså order att flyende judar skulle avvisas. Detta stred mot lagens anda och mot asylrätten. Det utpekade och diskriminerade en viss kategori, samma kategori som var föremål för särskilda diskrimineringsåtgärder i Tyska riket. Men socialstyrelsens ledamöter var givetvis alla ärans män. Det är bevisat, att tyskar av judisk börd greps av svensk polis då de flydde hit och därefter tvångsvis fördes tillbaka till Tyskland. De fick inte ens förmånen att föras till annat land än det som förföljde dem. I ett fall anmärkte kommissionen på att fallet avgjorts så snabbt att flyktingen inte hann styrka sina uppgifter, en parallell till den nu aktuella debatten om överklagningstiderna. I fall efter fall anför kommissionen att nödfallsvisering felaktigt vägrats. Myndigheternas handlande ledde bevisligen till många flyktingars likvidering. Vi har också fallet med makarna Klepper och deras 20-åriga dotter, som alla i skräck för att föras till Tyskland berövade sig livet. Orsaken till myndigheternas behandling var att ett legationsråd i UD ansåg att dottern troligen skulle kunna bli tysk spion om hon fick stanna. Legationsrådet var givetvis en ärans man och en lagens upprätthållare. Detta, herr talman, är ett ringa axplock ur en skrämmande läsning — undersökningskommissionens material. Man får intrycket att nära nog inget utlänningsärende under denna tid bedömdes på lagenligt sätt. Svensk lag var underordnad. Strävanden att behaga nazityska myndigheter med vilka man systematiskt samarbetade var avgörande. Vi har moderna paralleller i strävan att inte stöta sig med affärspartners som USA och Brasilien. Genom svensk utlänningspolitik går en i alla hänseenden svart tradition. Men har Svensson i Malmö bara historiska exempel att komma med? Nej, visst inte. Tyvärr har sedan 1945 ingen undersökningskommission granskat flyktingpolitiken. Men det finns material i alla fall. Vi har fallet med kapten Galvao, portugisisk oppositionsman, som först vägrades inresa därför att han, som en tjänsteman sade, ”var pirat”. Vi har fallet Miguel Graca, portugisisk medborgare, som skulle utvisats om inte bl.a. undertecknad JO-anmält handläggningen. Utvisningen baserade sig på den — för övrigt obevisade — anklagelsen att Graca gjort en svensk flicka med barn. Angivelsen kom från flickans föräldrar och Graca fick aldrig yttra sig över den. JO karakteriserade detta förfarande som ”ur rättssäkerhetssynpunkt synnerligen betänkligt”. Men enligt utskottet består myndigheterna av idel ärans män som följer bestämmelserna. Vi har fallen med de greker som hämtats nattetid och avvisats till överstarnas Grekland. Vi har fallet Kotzikos som avvisades innan hans nådeansökan behandlats. Han avvisades till Grekland trots att han var politisk flykting. Han bor nu i hemlandet i en källare, sjuklig och med förbud att utresa ur landet. Författarinnan Sun Axelsson, som är kunnig i grekiska språket, har anfört att hon bevittnat hur en av myndigheterna anlitad grekisk tolk hela tiden fick ställa politiska frågor till förhörda greker och fråga varför de lämnat det demokratiska Grekland. Det är bekant att demokratiska greker i Sverige ibland vägrat vittna, när de upptäckt att tolkarna var juntans män. Vi har fallet Kefalonitis som av en tjänsteman fick rådet ”Kommunist, stick dit där du hör hemma”. Sådana fall och attityder skall jämföras med andra som behandlas på helt annat sätt. Vi har fallet med den grekiske UD-tjänstemannen som hämtade avhopparen Markitakis. Han var efterlyst av polisen men man lät honom vistas här och utföra sitt uppdrag för juntan. Vi har fallet Schoenman, som vägrades inresa när han skulle vittna inför Russeltribunalen om krigsförbrytelserna i Vietnam. Men tennisspelarna från Rhodesia släpptes in trots att de hade pass från andra länder än där de var medborgare och trots att deras inreseärende borde underställts Kungl. Maj:t. Men myndigheterna som handlagt dessa fall är givetvis alla ärans män. Vi har fallet med biträdande grekiske handelsministern, herr Milon, som fick resa runt i Sverige på falskt pass och bo här under falskt namn. Myndigheterna såg genom fingrarna. Herr Milon skulle ju delta i en transportkonferens med bl.a. den svenska regeringen, som ju är idel ärans män. Om en utlänning är politisk flykting blir han helt olika behandlad beroende på från vilket land han kommer. Flyktingar från Brasilien, Turkiet och ofta också Grekland erkänns inte som politiska. Menar utskottet att det inte förekommer politisk förföljelse i Brasilien eller Turkiet eller Portugal? Varför har man så länge vägrat erkänna portugisiska flyktingars rätt och varför ger man dem slutligen uppehållstillstånd på s.k. humanitär grund, vilket ger en mycket sämre rättsställning än asyl? Varför är praxis så olika? Varför blev Kotzikos utvisad fast han inte begått brott, och varför får den från Ungern bördige rånaren från Lund stanna? Varför utvisas så många grekiska och turkiska demokrater, samtidigt som internationella förbrytare får fristad här? Är det utskottet bekant att ökända förbrytare och SS-män, Ustasjaterrorister m.fl. här fått skydd undan rättvisan? Känner herrarna överste Plensners, SS-man och f. d. lettisk militärattaché i Berlin? Han har fått fristad i Sverige. Känner herrarna massmördaren Karlis Lobe? Han fick fristad här för att han var förföljd — av rättvisan visserligen, men det är ju inte så noga i sådana fall. Han har så goda meriter från verksamheten i 280:e lettiska polisbataljonen att han kvalificerat sig för flyktingskap i Sverige. Känner herrarna överste Ginters, lettiskt polisbefäl som lät skjuta 200 zigenare? Varför fick han fristad, när så många zigenare avvisas? Känner herrarna Karlis Landsmanis från generalinspektionsstaben i lettiska SS? Kan utskottets talesmän upplysa mig i min okunnighet om varför dessa förbrytare fått fristad här, medan Kotzikos får försmäkta i juntans Grekland? Vad är det som gör demokraten Kotzikos så förhatlig och SS-standartenfuhrer Karlis Lobe till ett så ömmande flyktingfall? Varför är misstron mot myndigheterna så stor bland demokratiska greker och jugoslaver, medan organisationer som de kroatiska Ustasja och den lettiska Daugavas Vanagi är så optimistiska om sitt arbete här? Är det mot denna bakgrund för mycket begärt att regeringen preciserar från vilka länder den anser att politiskt förföljda kan tänkas komma? Det anförda må räcka som argument för reservationen. Det vore skäl att i dag kräva en ny parlamentarisk undersökningskommission om flyktingpolitiken. Det vore tid att utplåna den skammens svarta tradition som styrt myndigheterna under decennier. Kommunisterna skall i vår återkomma till denna fråga. Vad som nu är möjligt är att stödja reservationen och därmed i någon ringa mån förbättra rättsställningen för en grupp människor som alltid tillhört de rättsligt sämst ställda och som alltför ofta fått känna byråkratins väldiga makt mot den enskilda människan som befinner sig på flykt.

Herr talman! Trots den hets som nu vidlåder kammarens arbete vill jag med några ord kommentera det ärende som nu behandlas, och jag skall liksom herr Svensson i Malmö också delvis göra en historisk återblick. Jag vill börja med att yrka bifall till förslagen i föreliggande betänkande från inrikesutskottet som trots att det delvis är ganska skarpt i sina formuleringar ändock måste betecknas som hovsamt med tanke på vpk-motionens utformning och det anförande som herr Svensson i Malmö just nu hållit. Att människor tvingas lämna sitt hemland för att söka asyl på främmande ort är en ständig påminnelse om att åsiktsförtryck och förföljelser fortfarande förekommer runt om i vår värld. Våld och övergrepp kan icke försvaras oavsett om det är den ena eller den andra regimen som begår sådana brott. Asylrätten kan därför aldrig fixeras att gälla det ena eller det andra landet, som motionärerna föreslagit — den måste gälla alla som på grund av hemlandets förhållanden måste söka sig en fristad i annat land. Det finns, herr talman, ting i vpk-motionen som utskottet inte kommenterat men som jag ändå inte anser kan få stå oemotsagda i kammaren.

Jag skall inte ta upp tiden med att diskutera underlaget för regeringen Päts i Estland, regeringen Ulmanis i Lettland eller Smetonas regering i Litauen — dessa regeringar var vid tiden för krigsutbrottet regeringar i fria stater och på väg mot ökad demokrati. De ledde små nationer, som under århundraden kämpat sin frihetskamp mot de tyska riddarordnarna, mot den polska och tyska lantadeln och baronerna, mot det tsaristiska Ryssland, mot Sovjetryssland och mot Hitlertyskland. De representerade folk som generation efter generation bevarat sin frihetslängtan trots ständiga åderlåtningar genom krig och massdeportationer. Vad skulle det då vara för fel att vi här i Sverige tagit emot över 30 000 balter, som över havet eller via Finland sökte sig hit, när deras länder införlivades med den store grannen i öster? Det är ju inte ägnat att förvåna att det är herr Jörn Svensson som står som första namn på vpk-motionen, samme herr Svensson som i förra veckan sökte sätta ”kors på IDA s grav” i debatten om svenskt bistånd till IDA — den internationella utvecklingsfonden. I den debatten, herr talman, fällde herr Svensson några ord som jag alldeles speciellt observerat, nämligen: ”Många regimer i de länderna har under tidernas lopp upphöjt sig till representanter för folket.” Herr Svensson har så rätt! Men herr Svensson talade då bara om u-länderna. Varför denna begränsning? Inom herr Svenssons parti borde man alldeles särskilt besinna hans påstående. Ett enda exempel. Motionären kanske inte så lätt kan minnas vad som hände när han bara var fyra år, fem månader och åtta dagar, men jag skall gärna friska upp minnet eftersom det bl.a. är därför som vi har så många balter i vårt land. Den 21 juli 1940 proklamerades i den lettiska nationalförsamlingen — till vilken då endast kommunister kunde väljas — Lettlands anslutning till Sovjetunionen. Samma dag proklamerades Estlands och Litauens anslutning efter i stort sett samma mönster. Det var i sanning regimer som upphöjde sig till representanter för folket. Trots Lenins och Trotskijs försäkringar från 1920, trots de samma år ingångna fredsfördragen i Riga, Tartu och Moskva i vilka Ryssland ”frivilligt och för eviga tider” avstod från suveräniteten över Balticum och trots biståndsfördragen av år 1939 införlivades dessa stater med Sovjetunionen. Jag har, herr talman, trots tidsbristen inte kunna underlåta att erinra om anledningen till att vi har så många balter som flyktingar i vårt land. Det är min förhoppning — en förhoppning som delas av många människor runt om i världen — att balterna en gång skall kunna åtvända till sin hembygd som fria medborgare i fria nationer. Den förhoppningen hoppas jag nu också delas av herr Svensson i Malmö. Då slipper han ju ifrån att vi i fortsättningen beviljar balterna asyl i vårt land.

Herr talman! Jag har inte alls beklagat mig, herr Strindberg, över att man varit generös gentemot vissa typer av folk som kommit hit till Sverige. Vad jag beklagat mig över är att denna generositet tillämpats så ensidigt och att den kombinerats med en oerhört mycket hårdare attityd mot folk som av minst lika goda skäl kunnat åberopa politiskt flyktingskap. Jag har inte sagt att man inte, oavsett vilken politisk tro man i och för sig har, skall kunna få politiskt flyktingskap i Sverige. Asylrätten skall inte ta hänsyn till ideologin som sådan. Men vad jag påpekat är den övermäktiga generositet som kommit folk till del, inte av den anledningen att de haft en utpräglad högerideologi eller fascistisk ideologi utan för att de varit krigsförbrytare som varit efterspanade och som samarbetat med tyska myndigheter och begått krigsförbrytelser enligt de i Nirnberglagarna fastställda reglerna.
Herr talman! Det är inte av räddhåga för att ta upp en debatt med herr Jörn Svensson — det skulle i och för sig vara mycket intressant att fortsätta denna överläggning — utan av omtanke om riksdagens ledamöter som jag inte skall fortsätta att diskutera den baltiska frågan. Annars finns det mycket att erinra herr Svensson om.

Herr talman! Med tanke på tidsnöden skall jag begränsa mitt yttrande i detta ärende. Jag måste säga att om man lägger herr Svenssons i Malmö motion bredvid reservationen i utskottsbetänkandet, så finner man att utskottsbehandlingen medfört en glädjande tillnyktring hos vänsterpartiet kommunisternas företrädare. Reservationen är ett mycket nyanserat aktstycke i jämförelse med de otidigheter mot ett statligt ämbetsverk som återfinns i motionen med herr Svensson i Malmö som första namn och även med reservanten herr Lorentzon som undertecknare. Sedan är det en annan sak att herr Svensson i Malmö genom sitt onyanserade inlägg i dag i kammaren åter förde ned debatten på den nivå som den fick i motionen. Som medlem av invandrarverkets styrelse vill jag uttala min tillfredsställelse med inrikesutskottets mycket hårda karakteristik av vissa av motionens yttranden. Det är väl sällsynt att man i ett betänkande får läsa att riksdagsmän i motioner givit en vrångbild av den svenska flyktingpolitiken och av utlänningsmyndigheternas sätt att bedriva sitt arbete. Men den som läst motionen och dess kategoriska omdömen måste erkänna att det omdömet är rättvist och att utskottet inte har tagit till några överord. Nu kommer herr Svensson i Malmö med en återblick, präglad av naivitet och okunnighet i skön blandning. Jag skall inte gå in på detaljer, men låt mig lämna en sammanställning över de flyktingar som har tagits emot i Sverige 1950-1971 för att belysa sanningshalten i hans påståenden. Totalt har sedan 1950 och fram till i dag mottagits minst ca 30 000 flyktingar. Därav är ca 20 000 kollektivt överförda och 10 000 mottagna här efter individuell prövning.

I det senare fallet rör det sig huvudsakligen om krigsvägrare, som har behandlats likartat som tjeckerna i tillståndshänseende. I den debatt som förts har det lämnats förvirrande uppgifter om principerna för asylrätten. Allmänt gäller att den som löper risk för politisk förföljelse i sitt hemland eller i annat land inte skall vägras asyl i Sverige om han har behov av sådan asyl. Det sista ledet i resonemanget bortser man ofta från även i den seriösa debatten — jag menar då alltså inte det inlägg som herr Svensson i Malmö svarade för. Jag skall ta ett exempel. En brasiliansk flykting som fått tillstånd att stanna i ett sådant land som Algeriet och där är trygg för att inte skickas tillbaka till sitt hemland, där han befarar politisk förföljelse, kan inte utan vidare byta asylland och slå sig ned i Sverige. Han anses alltså inte ha behov av asyl. Men sedan till påståendet att vi skulle vägra att ge politisk asyl även åt dem som riskerar att sändas till ett land där förföljelse väntar dem. Vid bedömningen av de individuella fallen har invandrarverket och de svenska statsmakterna tillämpat en praxis, som gett möjlighet till en mera generös bedömning än om ett politiskt flyktingskap skulle utgöra en absolut förutsättning för ett kvarstannande. Den nuvarande tillämpningen är betydligt liberalare än i flertalet andra länder. Praktiskt taget alla de människor, som efter individuell prövning har fått tillstånd att stanna här, tillförsäkras flyktingförmåner i vilka ingår längre svenskundervisning på statens bekostnad m.m. Det förtjänar påpekas att förmånerna, som riksdagen anvisar särskilt anslag för, inte är knutna till det politiska asylbegreppet utan till det vidare flyktingbegrepp som också inkluderar s.k. ekonomiska flyktingar.

I övrigt kommer frågan om politiskt flyktingskap i regel endast upp då en person söker s.k. resedokument.

Jag tycker att herr Svenssons vrångbild av vår utlänningspolitik delvis vittnar om bristande kunskaper. Invandrarverket har i kontakterna med massmedierna haft mycken glädje av reportageseminarier där man undervisat om de principer som tillämpas inom utlänningspolitiken. Jag skulle gärna se att herr Svensson i Malmö uppsökte invandrarverket och lät sig informera i några av de aktuella frågorna.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

Herr talman! Det senaste inlägget tvingar mig att gå in i en replik. Det kanske också med den senaste talarens logik var mycket oförsynt av den parlamentariska undersökningskommissionen 1945 att komma med en så massiv kritik. Det finns ju ämbetsmän som tycker att varje form av kritik är oförsynt. Vi skall återkomma till den här debatten i vår. Nu skall jag på grund av tidsbristen bara ta upp två ting som är klart felaktiga i det som den senaste talaren har anfört. För det första hade den brasilianske flykting som han åberopade, en herr Soares Valenca, icke något uppehållstillstånd i Algeriet. Han hade för övrigt ett brev från algeriska ambassaden — som jag äger en kopia av — där det klart sades ut att han icke kunde räkna på några som helst garantier för att han skulle få uppehålla sig där. Ändå föresvävade det utlänningsmyndigheterna att han skulle avvisas. Sedan visade det sig att han hade tillräckligt med pengar för att kunna ställa ekonomiska garantier, så nu har han fått stanna. För det andra vet den senaste ärade talaren mycket väl att trots talet i lagen om garanti för att man inte skall utvisa till ett land, från vilket man sedan löper risk att utlämnas vidare, hålles det inte på den garantin i praxis. Ni har många gånger utvisat folk till NATO-staterna. Ni vet mycket väl att de, bl.a. Frankrike, har utlämningsavtal med t.ex. Grekland.
Herr talman! Herr Svensson i Malmö gör gällande att invandrarverket skulle ha utvisat en brasilianare utan att försäkra sig om att han inte skulle bli utsatt för politisk förföljelse i det land dit han kom. Jag säger bestämt att Algeriet hade gett honom full garanti för vistelse i det landet. Det går inte att göra gällande att han inte där skulle ha den rättstrygghet som han hade begärt. För att en politisk flykting skall få asyl i Sverige gäller det att han skall vara i behov därav. Den som redan har fått fristad i ett annat land anses enligt praxis inte vara i behov av asyl. Principen att den stat dit flyktingen först kommit skall pröva asylfrågan är allmänt accepterad. Det innebär att det icke varit någon felaktig handläggning av denna fråga. Jag ser gärna en diskussion om utlänningslagstiftningen och dess tillämpning samt om precisering av dess regler. Men jag vill här komma med en varning för byråkratisering. Förändringar och förenklingar bör inte ske på bekostnad av den relativt generösa praxis som man i dag tillämpar då man inte gör en strikt flyktingprövning.

Herr talman! Det finns förvisso många lagar och bestämmelser i detta land som behöver överses och reformeras.

Herr Svensson i Malmö lyckades balansera på gränsen till det tillåtna. Jag förmodar att herr talmannen uppmärksamt lyssnade och var tveksam men lät det gå.

Men man vinner ingenting med att i den här kammaren anfalla tjänstemän som gör ett svårt jobb och försöker klara det på bästa möjliga sätt. Jag ansluter mig till utskottets förslag.
Herr talman! Nu försiggår det etablerade samhällets stora breda samling för att försvara byråkratins oförvitlighet. Vi har ju sett hur det varit i det förflutna, och det finns ingen anledning att tro att det skulle vara så särdeles mycket bättre nu. Låt mig bara påpeka en enda sak till sist. Det är bevisat att i en rad fall avhysning eller utvisning har varit beslutad av utlänningsorganen. Men sedan har det uppstått en diskussion, en offentlig debatt om det riktiga i handläggningen av dessa ärenden. I ett flertal fall har det kunnat bevisas att utlänningsorganen tvingats ge efter för den offentliga diskussionen och för de påtryckningar som skett och erkänna att de har gjort fel. Det har inträffat i en rad fall, och detta visar klart och tydligt för det första att praxis är vacklande och för det andra att det tydligen finns folk som inte riktigt vet vad de gällande lagarna innebär eller i varje fall tillämpar dem på ett synnerligen guttaperkaartat sätt.

Herr talman! Jag vill bekänna att det var påfrestande för utskottet när vi tog del av motionen 1555, och de känslor som vi hyste för den motionen speglas ju också i en mycket bestämd och ovanligt hård skrivning, som det har påpekats här av flera talare. Vi hade enhälligt — hela utskottet utom herr Svenssons i Malmö egen partikamrat — den bestämda uppfattningen, att här var det ett behov att klart säga ifrån att vi tar avstånd från påståenden som fram fördes i motionen. Jag vill också erkänna att det var inte mindre påfrestande för tålamodet att lyssna till herr Svenssons i Malmö onyanserade anförande. Det rann mig dock i minnet ett känt ord från Ordspråksboken i Gamla testamentet, där det står ungefär så, att ett milt ord stillar vrede. Jag försökte, när jag satt uppe i bänken, att tänka ut det milda ordet, och det enda jag kunde finna var det som herr Svensson i Eskilstuna något snuddade vid när han sade att reservationen andas en helt annan inställning än motionen och herr Svenssons i Malmö anförande. Det tycker jag hedrar utskottsledamoten herr Lorentzon att han har försökt att balansera av den gälla ton som herr Svensson i Malmö har använt i det här ärendet. Efter de anföranden som hållits finns det ingen anledning för mig att gå in i detaljer. Jag vill bara säga, eftersom herr Svensson i Malmö gång på gång använde ordet förbrytare, att lika litet som vi vill i svepande ordalag döma alla utlänningar, lika litet vill vi i generella formuleringar döma en svensk tjänstemannakår. Gång på gång ironiserade herr Svensson i Malmö över att vi i utskottet har slagit vakt om tjänstemannakåren. Jag vill säga till herr Svensson i Malmö att vi har förtroende för den svenska tjänstemannakåren även på den här punkten. Med instämmande i vad som tidigare har sagts här av herr Strindberg, herr Svensson i Eskilstuna och herr Hamrin ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag är fullt medveten om att i den diskussion som förekommer kring olika ärenden kan det föras fram synpunkter som det kan vara anledning att ta hänsyn till. Men det är också ofta så när det gäller olika beslut som fattas, att de grundas på nya omständigheter som har kommit fram. Jag skulle emellertid vilja göra en slutreflexion här, och det är en reflexion som man ofta gör när man lyssnar till herr Svensson i Malmö. Han har en samhällsfilosofi som går ut på att han ser det han kallar det etablerade samhället som något fientligt till människorna. Han utgår från en annan ideologi än vi andra som verkar här, och då kan han för att stödja sin ideologi även här i kammaren utnyttja tillfället till agitation gentemot det etablerade samhället. Jag utgår från en demokratisk grundsyn, och jag ansåg det därför vara oförsynt av en riksdagsman att på detta sätt rikta ett angrepp mot invandrarverket och dess tjänstemän. Min demokratiska grundsyn säger mig att utlänningslagen, utlänningskungörelsen och propositionerna 142 och 158 år 1968 samt regeringens praxis och prejudicerande beslut måste forma invandrarverkets handlingsmönster. Det är att förankra verksamheten hos folkstyret. Jag upprepar att jag tycker det är oförsynt av en medlem av denna kammare att tala om .inhuman behandling och administrativt godtycke, när en myndighet försöker leva upp till statsmakternas intentioner och följa givna instruktioner.
Herr talman! Skulle det vara mindre demokratiskt att försöka skydda de drabbade utlänningarna än att, som herr Svensson i Eskilstuna gör, försöka skydda ämbetsmännen? Det är väl inte demokratins huvudsakliga uppgift att skydda ämbetsmännen. Men det gör svensk flyktingpolitik, sådan den framstår inte minst i den parlamentariska undersökningskommissionens rapport från 1945. Den rapporten ger klart belägg för tesen att där makten finns, där finns ingen frihet. När en ämbetsman har makt över en underlägsen, diskriminerad människa som är försatt i ett läge där hon inte kan språket och inte känner till svenska rättsförhållanden, så är det inte bra, ty då finns det alltid frestelser att missbruka makten. Och den har missbrukats vid en rad tillfällen. Det har ni tvingats erkänna i så många fall, att jag tycker att herr Svensson i Eskilstuna skulle kunna erkänna att denna skarpa kritik är berättigad.
Herr talman! Det var bra, herr Svensson i Malmö, att Ni angav den ideologiska skiljelinjen mellan Er och mig. Jag är för att använda den demokratiskt förankrade makten som ett instrument för människorna, ett instrument för de liberala principer gentemot utlänningar som riksdagen har uttalat sig för. Herr Svensson i Malmö utnyttjar sin position som riksdagsman till att förtala detta folkstyrets instrument. Där går skiljelinjen.

Nr 152 ; Herr talman! I JOTiFESULSKO NERE betänkande nr 38 DENSHUTAR förslag Fredagen den till lag om byggnadstillstånd. Den nya lagen skall ersätta 1963 års lag om 17 december 1971 igångsättningstillstånd. Denna gamla lag är en fullmaktslag, som är — — — tidsbestämd och som utlöper vid årsskiftet 1971/1972. Den nya lagen 148 om byggnadssom skall gälla från årsskiftet föreslås däremot bli permanent. tillstånd m.m. Den föreslagna lagen ingår i den flora av restriktioner och regleringar som jag skulle vilja kalla ett särmärke för svensk politik på byggandets område. De problem och besvär som denna regleringspolitik har skapat för både myndigheter och medborgare är väl kända, och jag skall inte närmare gå in på någon redogörelse för detta. Byggregleringen är enligt min uppfattning en kristidsföreteelse som inte hör hemma i normala samhällsekonomiska och arbetsmarknadspolitiska situationer. Och följaktligen bör sådana lagar avskaffas så snart förhållandena medger detta. Nu är dock läget sådant i dag, vilket vi också har framhållit i vår reservation, att vi inte utan vidare kan avveckla byggregleringen utan måste bibehålla den under en övergångsperiod. Vi reservanter kan dock inte som utskottsmajoriteten gå med på att lagen nu görs permanent, utan vi föreslår att lagen får en begränsad giltighet på två år. Denna tid bör utnyttjas till en successiv avveckling av den här regleringen. Enligt vår uppfattning bör den styrning av byggnadsverksamheten som kan vara behövlig i vissa konjunkturlägen ske med hjälp av generella åtgärder. Strävan bör vara att komma ifrån den detaljerade fysiska reglering som har varit statsmakternas linje under flera år och som har ställt och ställer till mycket besvär och många bekymmer för de kommunala myndigheterna. Såsom Svenska kommunförbundet också framhåller i sitt remissvar över byggplaneringsutredningens betänkande — som ligger till grund för propositionen — förorsakar den hårda statliga regleringen ryckighet i den kommunla planeringen, som i sin tur medför icke acceptabla kommunalekonomiska effekter. Den administrativa belastningen på de kommunla myndigheterna, med blanketter och uppgiftslämnande i det oändliga, bör heller inte glömmas i det här sammanhanget. När den äldre lagen, som nu skall ersättas, togs av riksdagen föreslog utskottsmajoriteten — som bestod av de borgerliga ledamöterna — att lagförslaget skulle avslås. Under debatten framfördes kompromissförslaget att man skulle göra lagens giltighetstid begränsad. Denna kompromiss blev också riksdagens beslut. Vi har samma uppfattning nu som då och föreslår att riksdagen om två år får lov att ta ställning till om det vid den tidpunkten föreligger skäl för att göra en ytterligare förlängning av lagen. När det gäller säsongutjämnande åtgärder, som lagen också är inriktad på, har vi byggarbetsnämnderna med representanter för lokala myndigheter, länsmyndigheter och arbetsmarknadens parter. Med den sammansättning som byggarbetsnämnderna har är dessa enligt vår uppfattning väl skickade att i samverkan med kommunala myndigheter och med länsarbetsnämnder och byggarbetsparter lösa dessa problem med säsongutjämnande åtgärder på ett sådant sätt att man tillvaratar intresset av ett rationellt byggande i tekniskt hänseende och även på bästa sätt slår vakt om arbetstagarintressen. Anser man att dessa byggarbetsnämnder bör få 37 ökade befogenheter finns det möjligheter att lösa problemet genom att tilldela dem dessa, men då har man ändå bibehållit beslutandet på det regionala planet. Med dessa få ord, herr talman, har jag velat motivera herr Nordgrens och min reservation till inrikesutskottets betänkande nr 38. Reservationen bygger på den principiella uppfattningen att regleringar inte skall tillgripas i andra situationer än när det är absolut nödvändigt och att regleringslagar endast bör gälla så länge de behövs. Därefter skall de omedelbart upphävas. Slutligen vill jag säga att denna uppfattning gäller för oss i alldeles särskilt hög grad när det är fråga om fullmaktslagar, sådana som den vi har att ta ställning till i dag. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Enligt den nuvarande lagen om igångsättningstillstånd har Kungl. Maj:t fullmakt att förordna att byggnadsarbete av visst slag inte får påbörjas utan tillstånd, om det råder allvarlig brist på arbetskraft inom byggnadsindustrin eller det föreligger annat avsevärt hinder för byggnadsverksamheten. Enligt det nya förslaget skall Kungl. Maj:t få fullmakt att förordna om byggnadstillstånd, om det behövs för att begränsa byggnadsverksamheten med hänsyn till samhällsekonomiska förhållanden eller läget på arbetsmarknaden eller andra väsentliga allmänna intressen. Förordnandet skall kunna begränsas till att avse viss tid, visst slag av byggnadsarbete eller viss del av landet. Det föreslås att fullmakten inte skall göras tidsbegränsad. I motionen 1633 från två ledamöter i moderata samlingspartiet framhålles att lagen är en kristidsföreteelse, som ej hör hemma i vårt nuvarande samhälle. Motionärerna säger att de helst hade velat helt avstyrka lagen men slutar med att tillstyrka densamma. De föreslår dock att den tidsbegränsas till den 31 december 1973. Reservanterna anser i likhet med motionärerna att det inte finns behov av en lagstiftning om byggnadstillstånd men tillstyrker ändå att den föreslagna lagen skall gälla till utgången av år 1973, dock med en helt annan motivering än motionärerna. Utskottet instämmer helt i propositionens förslag samt anser att byggnadsregleringen har en viktig roll i samhällsekonomin. Även om regleringen har sitt upphov i kristidsförhållanden har utvecklingen visat att det finns behov av detta medel i den ekonomiska politiken. Byggnadsregleringen har stor betydelse både som allmänt konjunkturpolitiskt medel och som arbetsmarknadspolitiskt medel. Den är säsongutjämnande och har regionalpolitisk betydelse. Utskottet föreslår att den föreslagna fullmaktslagen inte till någon del görs tidsbegränsad, en uppfattning som för övrigt delas av samtliga remissinstanser. Herr talman! Jag yrkar bifall till inrikesutskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Av lagutskottets betänkande nr 26 framgår att endast en motion har väckts. Ett enhälligt utskott avstyrker bifall. Det är synd, eftersom det är en förträfflig motion, i vilken jag har påvisat att man på ett enkelt sätt skulle kunna eliminera en orättvisa och en olägenhet som Kungl. Maj:ts proposition i själva verket har till syfte att komma till rätta med. Det står sålunda helt klart att departementschefen och hans medarbetare efter ingående överväganden har funnit att fastighetsinteckningarna måste skyddas med stark förmånsrätt med hänsyn till deras fundamentala ställning som säkerhet för lån och andra krediter. Tidigare har lönefordringar ansetts böra beredas en ännu bättre rättsställning, detta av uteslutande sociala skäl. Sedan emellertid riksdagen beslutat införa en statlig lönegaranti, som nu ytterligare byggs ut och som finansieras av arbetsgivarna, har dessa sociala skäl för lönefordringarnas mycket privilegierade ställning bortfallit. Enbart därför anser sig nu Kungl. Maj:t kunna föreslå sådana lagändringar att den inbördes företrädesordningen kastas om. Det är bra; det tycker jag, och det tycker också utskottet. Däremot tycker jag inte att det är bra att frånvaron av en övergångsbestämmelse kan komma att få en säkerligen inte avsedd effekt. Syftet med lagförslaget är ju att stärka fastighetsinteckningarnas ställning, men effekten av lagen, sådan den nu har formulerats, kan i vissa fall under en sexmånadersperiod bli den rakt motsatta. Då riksdagen i våras debatterade och fattade beslut om en lag om anställningsskydd för äldre arbetskraft, bortsåg vi nämligen från just den eventualitet som har föranlett mig att skriva motionen nr 1635. Hela debatten gick ut på vilka följder en sådan lagstiftning kunde komma att få för arbetsgivare respektive de äldre löntagarna. Troligen funderade ingen vid det tillfället, då striden var ganska het, över vilka olägenheter som skulle kunna drabba kreditgivarna, och det är väl helt naturligt att en sådan aspekt kom helt i bakgrunden. Men faktum är, att vi genom bifall till inrikesministerns proposition som en inte avsedd bieffekt åstadkom en försvagning temporärt av fastighetsinteckningarnas ställning, medan alla är överens om det angelägna i att den i stället förstärks. Den som inte närmare tänkt på detta problem eller den som kanske först nu över huvud taget observerar saken ställer då frågan: Hur kan motionären ha kommit till en sådan slutsats som han gjort? Saken ligger till på följande sätt. Lagen om anställningsskydd trädde i kraft den 11 juni i år. De anställda tillförsäkrades därmed en väsentligt förlängd uppsägningstid. För dem innebar detta med omedelbar verkan en mycket stor fördel inte minst från ekonomisk synpunkt. Men för kreditgivare förhåller det sig på motsatt sätt. En långivare som haft säkerhet i fastighetsinteckning kom med omedelbar verkan i ett sämre läge, eftersom staten, lönegaranten, automatiskt inträdde i löntagarens ställe, om garantin tagits i anspråk, och därmed kunde i konkurs bevaka en större lönefordran än kreditgivaren rimligen haft anledning att räkna med vid det tillfälle, kanske flera år tidigare, då han lånade ut pengarna. Det kan enligt mitt förmenande inte vara rimligt och inte något samhällsintresse att en kreditgivare på just detta sätt skall tillfogas förluster som ligger över den nivå han har haft anledning att räkna med som en risk. Mitt förslag i motionen är därför att staten skall avstå från att göra sådana fordringar gällande på panthavarens bekostnad som uppkommit genom att staten inträtt i löntagarnas ställe. Det är ju precis vad staten kommer att göra fr.o.m. den 1 januari, då den lag träder i kraft som vi skall införa om några minuter. Jag kan inte förstå att man skall diskriminera de kreditgivare som konfronterats med detta problem under perioden 11 12 1971. Jag finner utskottets yttrande ganska märkligt. Man säger egentligen bara två saker: 1. Det saknas utredning om i vilken mån den av mig beskrivna situationen lett till förluster, och det kan bara vara fråga om enstaka fall. 2. Att skapa särskilda regler för dessa få fall är inte befogat. Det är naturligtvis riktigt att detta inte är någon särskilt vanlig företeelse. Men, herr talman, det är väl ändå inget utslag av rättvisa att med hänvisning till den ringa frekvensen kallt avvisa ett så rimligt krav som bara innebär att riksdagen skall skydda dem, som på grund av en lagändring, som vi nu på regeringens eget förslag håller på att korrigera, kommit i en situation, som de inte kunde förutse då krediten gavs. Vid utlåningstillfället torde vederbörande bara haft anledning att räkna med en prioriterad lönefordran uppgående till ungefär en tredjedel av den som uppstod den 11 juni. En så cynisk attityd från utskottets sida kan jag inte förstå och inte gilla, och jag yrkar därför bifall till motionen 1635.

Herr talman! I propositionen nr 178 som vi behandlar föreslås som herr Levin sade den ändringen i förmånsrättslagen att vid konkurs inteckningar i fastighet skall gälla före löneoch pensionsfordringar. När lagen om statlig lönegaranti vid konkurs infördes den 1 januari i år, skapades möjlighet att börja aktualisera den här reformen. Den statliga utfästelsen gällde först maximalt summan av tre basbelopp enligt lagen om allmän försäkring. Den 11 juni i år ökades garantin till fyra basbelopp, vilket herr Levin nämnde. Det skedde i samband med att lagen om anställningsskydd för äldre arbetstagare trädde i kraft. I och med den nu föreslagna ändringen i förmånsrättslagen ökar den statliga lönegarantin till summan av fem basbelopp. Vidare får fordringar på framtida pension tillgodoses utan någon beloppsbegränsning. Herr Levin anför nu att i och med att lagen om anställningsskydd för äldre arbetstagare kom till ökade förlustriskerna för inteckningshavarna i företagskonkurserna, enär uppsägningstiderna förlängdes för dessa äldre arbetstagare.

Att det för kreditinstituten och andra långivare skulle uppstå ett något ökat risktagande efter den 11 juni, diskuterades väl knappast vid den nämnda lagens tillkomst. Utskottet tycker inte heller att det nu skulle vara nödvändigt med den återbäring herr Levin föreslår. Genom de ökade löneinkomsterna torde för övrigt risktagandet för långivarna ha växt successivt år för år, varför den 11 juni knappast kan sägas vara någon klart markerad milstolpe. Har löneprivilegiet varit till nackdel tidigare för inteckningshavarna, blir det så mycket bättre för dem efter den 1 januari nästa år, då deras rätt i detta hänseende blir ograverad. Man kan väl säga att det ena får kompensera det andra, även om det i en del fall inte blir samma kreditinstitut som drabbas av det ofördelaktiga i det nuvarande systemet och som får skörda frukterna av den nya förmånsrättsordningen. Herr Levin tyckte att hans motion var förträfflig och att utskottets betänkande var märkligt. Vi har nog i utskottet tyckt att det fanns vissa märkliga drag även i motionen. Det är därför utskottet har intagit sin ståndpunkt. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Det var ju synd att inte utskottets värderade ordförande talade om vad det var utskottet funnit så märkligt i motionen. Det framgår inte vare sig av ordförandens inlägg i debatten eller av utskottets skrivning. Det är ju, herr talman, genom de förlängda uppsägningstiderna som de Nr 152 prioriterade lönefordringarna i konkurs har vuxit så mycket. Det har en Fredagen den kreditgivare inte haft anledning att räkna med tidigare. Propositionen 17 december 1971 säger också mycket riktigt på s. 20 att möjlighet till bedömning av risken —— vid tillfället för kreditgivningen eller då fordran uppstår måste tillmätas Ändring i förmånsavgörande betydelse och att borgenären därvid har att utgå från den rättslagen, m.m. lagstiftning som gäller. Låt mig i detta sammanhang säga att det ingalunda alltid är fråga om ett kreditinstitut. Det kan vara fråga om enskilda personer, som här drabbas mycket hårt. Det påpekas vidare i propositionen att förlusterna i det enskilda fallet kan bli mycket betydande. Såvitt jag kan finna talar detta klart till förmån för tanken på sådana regler att staten kan ta hänsyn till de kreditgivare som under denna korta parentesperiod blivit lidande till följd av att riksdagen i våras helt enkelt förbisåg den effekt, eller rättare sagt bieffekt, som lagen om ökat anställningsskydd medförde för den kategori om vilken jag talat. Jag vill påpeka, herr talman, att sådana fall har förekommit. Det inträffade ett i augusti nere i Småland. I den konkursen gick det illa för en borgensman som trots innehav av fastighetsinteckningar led allvarlig ekonomisk skada på grund av att lönekraven blev så stora efter införandet av lagen om anställningsskydd. Den personen hade dessutom engagerat sig i syfte att rekonstruera företaget, vilket nu visade sig omöjligt av det nämnda skälet. En bidragande orsak var för övrigt att banken — en sparbank — som var involverad, ansåg det omöjligt att ens diskutera lånefrågan, eftersom det enligt bankledningen skulle vara omöjligt att uppfylla banklagens krav. En av konsekvenserna blev att arbetarna gick arbetslösa alldeles för länge och kanske i onödan. Herr talman! Vår uppgift är ju att vara rättvisa. Utskottet är inte rättvist just nu. Jag vidhåller därför mitt yrkande om bifall till motionen.

Herr talman! Även om herr Levin kan påvisa något enstaka fall då anställningsskyddet har verkat ogynnsamt för inteckningshavare, så tycker vi att herr Levin överdimensionerar problemet. Förutsättningen för att en sådan särskild förlust skall uppstå för dem som har inteckningar är ju i första hand att företaget skall ha ägt fastighet. Vidare skall företaget ha haft äldre arbetskraft anställd. Är det så att dessa äldre arbetstagare kan få arbete under den sexmånadersperiod som det här gäller, skall häremot svarande avräkning göras på den garanterade lönen. Vissa arbetstagargrupper, i varje fall vissa tjänstemän, har ju även tidigare i sina avtal några månaders uppsägningstid garanterad, och det krymper ytterligare den ökade förlustrisken för långivarna under det här sista halvåret. Det är dessa synpunkter som utskottet i stort sett har byggt sitt ställningstagande på. Vi tycker inte att denna fråga har så stor räckvidd, eftersom förhållandena i sådana här fall från och med nästa års början blir mycket fördelaktigare för kreditinstituten och övriga långivare.
Herr talman! Det är naturligtvis riktigt, som utskottets ordförande säger, att förutsättningen är att det är fråga om ett företag som äger en fastighet och att man har äldre arbetskraft anställd. Detta är i och för sig helt korrekt. Men, herr talman, de som här drabbas, gör det orättvist — det är endast detta jag har velat påpeka. Och jag anser att vi har haft möjlighet att skapa rättvisa även åt dem som under denna korta parentetiska period på grund av lagändringen har hamnat i ett avsevärt sämre läge.
Herr talman! Vi i utskottet anser att det mäste mobiliseras ganska mycket av byråkrati för att reda ut sådana här konkurser under den mellantid som det gäller. Alltför mycket arbete skulle behöva presteras för att nå de resultat som motionären åsyftar.

Herr talman! Detta lagförslag innebär otvivelaktigt en förbättring av konsumentskyddet på ett viktigt område, som också varit mycket uppmärksammat under senare år, nämligen att de färdigförpackade varorna kommer att kontrolleras ute i handeln. På ett par punkter anser jag att konsumentskyddet borde ytterligare förstärkas. Jag har därför i en motion föreslagit att man skulle bibehålla kravet på obligatorisk justering av mätningsredskapen i förpackningsledet. Jag ser detta som en komplettering av det stickprovsförfarande, som skall förekomma i detaljhandelsledet. En obligatorisk justering bör ge konsumenterna ytterligare säkerhet om att de viktuppgifter som är angivna på t.ex. förpackningar är riktiga. Jag föreslår också att man i handeln mellan näringsidkare behåller reglerna om justerade mätredskap. Det är ofta så i handeln mellan näringsidkare — precis som det är mellan detaljhandel och konsument — att den ena parten i någon mening är något svagare än den andra. Då kan skyddet vara värdefullt. Dessutom blir det, som påpekats i en del remissyttranden, troligen så att de flesta kommer att vilja ha justerade mätinstrument. Då är merarbetet med en obligatorisk justering inte så betydande. Det är, som jag nämnt, ett konsumentönskemål, men det är också givetvis ett önskemål för detaljhandeln. Det framgår av att t.ex. SHIO har tillstyrkt ändringsförslagen i sitt remissyttrande över det utredningsbetänkande, som ligger till grund för propositionen. I motionen föreslår jag vidare att riksdagen nu skall uttala, att regeringen bör framlägga förslag om obligatorisk justering även av vissa andra mätare, t.ex. gasoch vattenmätare, elmätare, taxametrar, telemätare osv. Det sägs visserligen i propositionen att dessa frågor är under utredning, men enligt min uppfattning är det mycket angelägna frågor, och därför bör riksdagen genom ett uttalande beställa lagförslag. Det har på senare tid inträffat en del på området, som har oroat allmänheten just när det gäller tilltron till mätare, t.ex. parkeringsmätare och mätare av telefonsamtal. I tre reservationer till utskottsbetänkandet av herr Rydén har motionsförslagen tagits upp. Han föreslår att riksdagen skall i stort sett bifalla motionskraven. Jag skall be att få yrka bifall till nämnda tre reservationer. Herr talman! Jag står här upptagen på talarlistan för ett tio minuters anförande. Jag hoppas genom detta korta inlägg i någon mån ha gottgjort

Herr talman! Vi lever i en demokrati och i ett rättssamhälle, även om det på de senaste åren varit en del tråkiga tendenser vad beträffar rättssäkerheten. Men, i alla fall, vi har ett rättssamhälle, herr talman. I ett sådant får man också finna sig i att ha kontroll, normer och regler för att allt skall fungera och för att den enskilda individen skall ha ett skydd så långt det går på olika områden. Vi måste t.ex. göra hållfasthetsprov på olika material för att våra byggnader och broar skall vara säkra. Vi måste ha säkerhetsnormer att arbeta efter för att allmänheten skall kunna lita på att de varor de köper eller använder skall vara riktiga och säkra. Vi accepterar det alla och är beredda att betala vad det kostar. Som ett led i detta system har vi t.ex. i likhet med praktiskt taget alla jämförbara länder en obligatorisk skyldighet för alla, som använder metrologiska redskap i sin affärsrörelse, att de skall regelbundet kontrollera och justera dessa redskap. Man har ansett att alla konsumenter skall vara någorlunda säkra på att den vara de köper håller den vikt eller volym som de betalar för. Detta gäller i dag på alla nivåer mellan olika affärsidkare, mellan detaljhandeln och grossisten, mellan allmänheten och privata och statliga företag. Nu skall man alltså frångå denna princip. Enligt proposition 164, som bygger på en tremannautredning — tre jurister, vad jag kan förstå — skall bara detaljhandeln ha skyldighet att hålla justerade redskap med hänsyn till konsumentintresset. De stora företagen, tillverkarna, grossisterna, förpackningsindustrin, importörerna och liknande skall inte behöva ha justerade metrologiska redskap till skydd för detaljhandeln, och staten skall också befrias från denna skyldighet. Det är svårt att förstå varför t.ex. charkuteristen skall åläggas att hålla justerade vågar men inte Slakteriförbundet, som levererar köttet till charkuteristen. Och ändå säger Slakteriförbundet, som skulle slippa plikten enligt det nya lagförslaget, att det gärna vill ha den. Det tar hellre obligatorisk justering än den frivilliga man talar om. Inte heller finns det bärande motiv för att exempelvis SJ inte skall behöva ha kontrollerade vågar medan en vanlig järnhandlare skall ha det. Varför gör man nu dessa inskränkningar i kontrolloch justeringsplikten av metrologiska redskap?

Man tycker att utskottet nästan borde kräva en skärpt lagstiftning på detta område efter att ha skrivit denna mening. Men utskottet går alltså med på att slopa justeringsplikten näringsidkare emellan och för det allmänna och bara bibehålla den i detaljhandeln. I stället förordar man nu en form av stickprov som varken propositionen eller utskottet kan precisera innebörden av. Ingen vet vad detta kostar eller hur det skall ske eller vem som skall göra stickproven — det är magnifikt.

Alla vet att kostnaderna för justeringsplikten är mycket låga, det rör sig om promille av omsättningen, och ingen vet heller vad de stickprovundersökningar som man föreslår kommer att kosta. Om de skall ha någon effekt, måste de bli minst lika dyrbara. Hur skall kontroll hindra rationaliseringar inom handeln? Har den obligatoriska kontrollbesiktningen av bilar hindrat rationaliseringsverksamheten i bilindustrin eller bilhandeln? Har den nuvarande allmänna justeringsplikten hindrat handelns rationalisering? Påståendet ropar på förklaringar. Herr talman! Denna lagändring har departementschefen med rätta ansett viktig, och därför har en ovanligt stor mängd remissinstanser hörts — jag tror det rör sig om ett femtiotal. Frapperande i denna fråga är att så många remissinstanser varit kritiska mot ändringarna av nuvarande justeringsplikt. En rad sakkunniga och mycket tunga remissinstanser vill ha kvar justeringsplikten i alla affärsleden, inte bara i detaljhandeln. I motionen 1597 har jag och några medmotionärer krävt att propositionen 164 skall avslås och överarbetas för att behålla nuvarande system, eventuellt med nödvändiga modifikationer. Vi har även pekat på det olämpliga i att undantaga staten från justeringsplikten. Hur blir det, ärade kammarledamöter, med vågarna t.ex. som polisen använder till att kontrollera att lastbilarna inte åker med övervikt på vägarna? Dessa vågars riktighet får inte ifrågasättas, eftersom de ligger till grund för domstolsbeslut. Nu kontrolleras de i Eskilstuna. Vad sker med dem enligt det nya lagförslaget i framtiden? Skall de helt lämnas därhän? Men mina moderata vänner i det hårt arbetstyngda näringsutskottet har inte hakat på de tankegångar som jag har utvecklat i motionen, och därför får jag hänvisa till reservationerna 1 och 2 av den lejonhjärtade men ensamme reservanten herr Rydén. Jag yrkar bifall till dessa reservationer. Jag yrkar även bifall till reservationen 3, som tar upp ett mycket viktigt problem. Slutligen, herr talman, jag hade tio minuter på mig, men herr Romanus har faktiskt givit mig ett par minuter till och eftersom jag inte har tyngt kammaren tidigare i år, skall jag ta de två minuterna i anspråk för att göra ett ytterligare påpekande. I alla sammanhang brukar vi tala om önskvärdheten av att ha en lagstiftning som så långt som möjligt harmoniserar med andra jämförbara länders, i synnerhet med våra nordiska grannländers.

Herr talman! Även om man kan hålla med om mycket av vad herr Ringaby sade, kan man ju göra en liten stillsam reflexion, att vi kanske borde ha en justerad tidsmätare med anledning av de där diskussionerna om Gabriel Romanus” övertid. Låt mig med anledning av motionen 1596 bara helt kort få ge departementschefen, propositionsförfattaren och även utskottet en blomma — i varje fall propositionsförfattaren — för att man har slopat justering av längdmått som har varit en litet löjeväckande historia under långa tider. Däremot vill jag i anslutning till motionen säga att detta att slopa kontrollen av färdigförpackade varor i förpackningsledet måste vara en åtgärd som är helt vid sidan av vad man skulle önska. På s.49 i propositionen säger departementschefen beträffande den detaljen: ”För egen del vill jag framhålla att det vid handel mellan näringsidkare måste anses höra till god affärssed att använda redskap varigenom garanteras att köparen erhåller den avtalade varumängden.

Det finns inte någon anledning att ifrågasätta god affärssed där liksom ej heller mellan de olika leden i distributionskedjan.

Jag vill hänvisa till att Sveriges köpmannaförbunds remissvar på denna punkt är klart och entydigt. Man har självfallet ingenting emot justeringsplikt för detaljhandeln såsom ett alibi gentemot kunderna, men det är även här bestämt utsagt att justeringsplikten skall gälla också förpackningsledet. Beträffande den andra delen av motionen där det talas om att förpackningarna skall överensstämma med innehållet så påstår utskottet överst på s. 7 att motionärens önskemål härmed tillgodosetts, varför utskottet anser sig kunna avstyrka motionsyrkandet. Ja, det är en from «Nr 152 förhoppning att det skall vara tillgodosett. Men vi får väl se! Det har Fredagen den förekommit många fall där det varit kanske en tredjedel luft i 17 december 1971 förpackningar. Kan utskottet vara förvissat om att vi slipper sådant ä — — —— — fortsättningen, så skulle jag inte vara ledsen för den saken. Det är det — L48 Om bestämning önskemålet som jag har velat tillgodose. Det ligger i både konsumentens 2” volym och vikt, och distributörens intresse att vi får förpackningar som motsvarar "2. I. innehållet såväl beträffande vikt som kvalitet och utseende. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Bengtsson i Landskrona sade att det skulle föra med sig stora kostnader att behålla justeringsplikten. Jag har pätalat att i dagens läge rör det sig om en promille av omsättningen. Det är den billigaste kontroll vi kan tänka oss. Även om kontrollverksamheten utökas till att omfatta de nya komplicerade förpackningsmaskinerna skulle kostnaderna bli mycket små. Men herr Bengtsson har inte kunnat visa vad stickprovsundersökningarna skulle kosta — det har ingen kunnat göra. Det har inte sagts någonting om hur man skall göra dem, vem som skall göra dem eller omfattningen av dem.
Herr talman! Det är just detta med god affärssed mellan de olika distributionsleden i handeln som har åberopats i diskussionen och som är motiveringen till att man inte vill föreslå obligatorisk justering. I mitt anförande påpekade jag att med den praxis som råder och de förhållanden som finns kan man anföra precis samma motivering för ett slopande av hela justeringstvånget även i detaljhandeln. Eftersom herr Bengtsson i Landskrona har sagt ungefär samma sak i sitt inlägg vill jag direkt fråga utskottets talesman om han tror att det är större risk för felmätning och felvägning i detaljhandeln än i förpackningsledet. Detta bestrider nämligen jag.

Herr talman! Den här utredningen, UME, har ju också sagt att en kontroll av vågar och vikter inom näringslivet skulle hindra rationaliseringen i handeln. Det är ett helt orimligt påstående. Ingen har kunnat bevisa att det förhåller sig på det sättet. Det är självklart att en kontroll av metrologiska redskap inte kan hindra utvecklingen i och för sig.
Herr talman! Jag tror att de som hört på debatten kan verifiera att vi har talat vid sidan av varandra, herr Bengtsson i Landskrona och jag, i de senaste inläggen. I min replik sade jag inte någonting om att förpackningarna skall redovisa innehållet. Vad jag berörde var det förhållandet att man både i propositionen och i utskottsbetänkandet tycks ha förutsatt god affärssed när det gäller de olika distributionsleden, men när det gäller detaljhandeln kräver man obligatorisk justering. Min fråga gällde om det enligt utskottstalesmannens mening finns större risk för att man skulle väga och mäta fel i detaljhandeln än i distributionsledet dessförinnan, speciellt i förpackningsledet. Den allra största delen av det sortiment som säljs i dag — det är vi tydligen överens om — är ju färdigförpackade varor, 90 procent nämnde herr Bengtsson, och jag tillät mig att, med undantag för färskvarorna, gå upp i nästan 100 procent. Min fråga gällde alltså om det är större risk för att det skulle råka bli felmätning och felvägning i detaljhandeln än i förpackningsledet. Men om man kan svara att det inte är större risk här, varför har man inte då gått in för att slopa kontrollen helt och hållet? Det skulle ju vara mest rationellt, och billigast också.

Herr talman! Eftersom min partikamrat herr Ringaby var besviken över vårt ställningstagande i utskottet i denna fråga, vill jag gärna säga ett par ord till vårt försvar. Även vi var tveksamma, det är riktigt. Men vad den nya bestämmelsen ger, det är en möjlighet för konsumenterna att verkligen kontrollera att de gör ett korrekt köp, dvs. att de får den mängd som de betalar för. Att utsträcka kontrollen till mellanleden i handeln är av flera skäl onödigt, bl.a. därför att det inom handeln träffas avtal om köp och försäljningar. Det är då självklart att man på båda hållen kontrollerar varandra så att det inte sker några felleveranser i fråga om kvantitet eller kvalitet. Dessutom är det ogörligt för livsmedelsindustrin och förpackningsindustrin att låta sina — ofta mycket komplicerade — förpackningsmaskiner utsättas för en kontroll av den typ man vill ha införd. Vi skulle få en dyrbar byråkratisk organisation som verkligen skulle både fördyra och komplicera! Den skulle kanske medföra att vi fick låta utbilda speciella fackmän för kontroll av förpackningsindustrins mycket komplicerade maskiner, och det skulle, herr Ringaby, bli mycket kostsamt. Jag kan inte se hur det skulle bli praktiskt görligt. Vi skulle skaffa oss kostnader på halsen, och vi skulle bygga upp ett nytt byråkratiskt verk för en kontroll som i och för sig alltså inte är nödvändig. Det finns en självkontroll här som vi inte skall förakta.
Herr talman! Jag har ingen anledning att polemisera mot den förträfflige herr Clarkson från Skåne. Det är riktigt att konsumentintresset skall skyddas, men jag finner ingen som helst anledning att ta bort det skydd som småföretagarna haft gentemot de stora företagarna, vilket man de facto här har gjort.

Herr talman! Med anledning av propositionen 159 har jag väckt en motion, nr 1607, där jag i första hand har yrkat att mellanölsförsäljning skall få ske endast i systembutikerna. Men jag hade ett andrahandsyrkande, för den händelse detta inte vann riksdagens bifall, nämligen att försäljningen av öl från fast försäljningsställe bara skulle få ske mellan kl. 8 och kl. 20 vardagar, dvs. att riksdagen skulle avslå förslaget i propositionen om möjligheter för kommunen att ge dispens — kommunstyrelsen eller annan nämnd i kommunen föreslogs nämligen få möjlighet att ge dispens för utökad försäljningstid. Nu när affärstidslagen helt skall slopas, kan kommunerna få en hel mängd ansökningar om utökad ölförsäljning, dels efter kl. 20 på vardagar, dels på söndagar och helgdagar, inte minst därför att en sådan försäljning ökar omsättningen och kanske kan bidra till att täcka de ökade kostnader som affärsinnehavaren får för det utökade öppethållandet. Jag har inte, herr talman, tänkt ställa något annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan; vi skall ju, om vi får tro utskottet, behandla detta ärende vid nästa års riksdag. Men jag vill ändå någon minut ta kammarens tid i anspråk för att beröra den kommunala dispensen. Innan jag väckte min motion hade jag kontakt med en hel del kommunala förtroendemän av olika samhällsåskådningar, och de sade enstämmigt att de betackade sig för denna dispensmöjlighet. Det är inte en form av kommunal självstyrelse vi därmed får; vi blir helt beroende av vad våra grannkommuner bestämmer om öppethållandet, sade de. Ger en grannkommun dispens för öppethållande till kl. 22 på vardagar eller under söndagar och helgdagar, blir vi i vår kommun, sade dessa kommunalmän, tvingade att följa efter när sådana ansökningar inkommer.